Herr talman! Herr Werners intresse för »småttingarna», som han så rart säger, har väl i denna kammare främst manifesterats genom herr Werners önskan att man skall få aga barnen. Ur denna synpunkt är det naturligtvis ett stort framsteg att herr Werner nu menar att en utredning borde göras rörande vad som brister i fråga om föräldrarnas tillsyn av sina barn. Men den utredning som herr Werner anser sig behöva för att kunna agera har enligt regeringens mening redan gjorts. Vi anser att vi genom Gördis Hörnlunds utredning redan fått tillräckligt under-' lag för en bedömning, och vi vet alltså vilka brister. som finns. Regeringen anser därför att i stället för att fortsätta att försöka att ta reda på vad som händer med gråtande fyraåringar, skall vi snabbt ta hand om dessa barn. Står man inför en gråtande fyraåring vill man väl inte i första hand tillsätta en utredning, utan det är främst barntillsyn” som man vill åstadkomma. ; Vi vet att ätbyggnnästakten för barnstugeverksamheten har ökåat i. sådan omfattning att igångsättningen av nya barnstugebyggen under . innevarande. budgetår kan förmodas ligga omkring: 530 procent över det tidigare beräknade platsantalet. I stället för ett förut beräknat tillskott på 5 000:-platsér kan vi nu räkna med ett tillskott: på 7500 platser.

Herr talman! Frågan om aga behöver jag kanske inte ta upp, ty den hör verkligen inte hit. Statsrådet fru Odhnoff kan säkert inte ha fått den uppfattningen av mitt anförande att jag vill söka lösningen på den vägen. Utredningen gäller ett avgränsat klientel. Man vet hur många och vilka tider det är fråga om. Klämmen i min interpellation går emellertid ut på att »klarlägga på vilket sätt de yngre barnen, som — — — ”klarar sig själva', tillbringar sin tid, och därefter vidtaga nödiga åtgärder». I det sammanhanget skulle jag vilja koppla in den forskning, som jag antydde i mitt tidigare anförande. Det tror jag är mycket viktigt. Vad tillsynstiderna beträffar kan jag också läsa högt ur utredningen. På s. 19 står det att barnen »i 73 70 av fallen är utan tillsyn mindre än 3 timmar per dag. Det återstår dock ca 3 000 förskolebarn utan tillsyn varav ca 1000 är detta mellan 3 och 8 timmar per dag». I statsrådets svar anföres tydligt att »denna tidrymd var i regel mindre än tre timmar om dagen». Detta vill jag alltså vända mig mot. Jag har inte något emot den kollektiva barntillsynen, men i detta kritiska läge måste man pröva andra möjligheter. I ett välfärdssamhälle måste det allmänna ge en förälder möjlighet att vara hemma och se till sina egna barn. Den ekonomiska nöden får inte vara så stor att så drastiska åtgärder måste tillgri

Herr talman! Jag vill bara påpeka för herr Werner att det som står på s. 19 och som herr Werner läste upp sedan följs upp på s. 30 och 31. Kämpa vidare, herr Werner, och läs vad som står i utredningen! Där har man nämligen gjort den kartläggning som jag nyss redogjorde för. Om herr Werner hade givit sig tid att läsa tillräckligt långt hade han fått svar på sin fråga.

Herr talman! Herr Turesson har frågat chefen för utbildningsdepartementet om han vill medverka till att planeringen för skolväsendets lokalbehov i tillräcklig utsträckning beaktar vikten av att onödig värdeförstörelse undviks. Enligt fastställd ärendefördelning ankommer det på mig att besvara interpellationen. Jag delar helt interpellantens åsikt om det angelägna i att vid all planering för skolväsendets lokalbehov söka utnyttja befintliga skolbyggnader i största möjliga utsträckning. Jag vill erinra om det uttalande härom som dåvarande chefen för ecklesiastikdepartementet gjorde i propositionen 1964:171 angående reformering av de gymnasiala skolorna m.m. Han anslöt sig till gymnasieutredningens och fackskoleutredningens uttalande om att stor uppmärksamhet måste ägnas frågan om skollokalerna, så att de blev utformade ändamålsenligt och så att tillgängliga resurser utnyttjades på bästa sätt. I överensstämmelse härmed gäller också för skolöverstyrelsens planering den principen att befintliga användbara skolbyggnader skall utnyttjas för undervisningsändamål. I fråga om befintliga gymnasiebyggnader övervägs i första hand möjligheten att använda dessa för den gymnasiala skolan, d. v. s. gymnasiet, fackskolan och yrkesskolan. Det har emellertid i flera fall visat sig att befintliga gymnasieanläggningar avsedda för det tidigare allmänna eller tekniska gymnasiet är otillräckliga för detta syfte. Därvid har man i varje särskilt fall haft att överväga vilket av olika handlingsalternativ som är det fördelaktigaste från olika synpunkter, exempelvis antingen att bygga om och bygga till — varvid hänsyn måste tas till om resultatet skulle bli en funktionsduglig gymnasieskola — eller att utnyttja den befintliga skolanläggningen för annat undervisningsändamål, i regel för grundskolans högstadium. I flera fall har det senare alternativet visat sig mest ekonomiskt, bl.a. därför att en befintlig läroverksbyggnad kunnat användas för högstadiet utan omdisposition eller med mycket små ändringar. I sådana fall har sålunda nybyggnad för den gymnasiala skolan visat sig vara den mest ekonomiska och även i övrigt bästa lösningen. I enstaka fall kan det på grund av markförhållanden m.m. vara den enda lösningen. Genomgående gäller dock kravet på att de befintliga resurserna skall tas till vara och komma till god användning.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Moberg för svaret. Egentligen skulle jag kunna göra processen mycket kort, men eftersom jag inte besvärar några ledamöter av kammaren kanske jag något kan utveckla mina synpunkter. Statsrådet börjar sitt svar med att säga att han helt delar mina åsikter, och det är tillfredsställande att konstatera att vi är sams. Statsrådet påpekar också att för skolöverstyrelsens planering gäller den principen att befintliga användbara skolbyggnader skall utnyttjas. Den huvudregel som gäller är att man skall ta till vara vad som går att använda. Det borde vara självklart. Finansministern har ju vid ett par tillfällen framhållit hur nödvändigt detta är i det ekonomiska och investeringspolitiska läge vi för närvarande befinner oss i. Men tyvärr fungerar det inte alltid på det sättet. Beklagligtvis har man kanske inom de planeringsgrupper ute i kommunerna som har att lägga upp planerna för den nya skolan — i huvudsak den gymnasiala skolan — inte alltid riktigt klart för sig vad god hushållning med allmänna medel kräver. Det arbetas mycket med detta ute i landet, och självfallet är det för alla planerare en önskedröm att få börja planläggningen från botten för att erhålla en ur alla synpunkter så förnämligt utformad skolanläggning som möjligt. Men det innebär tyvärr att man frestas att kassera ofta väl utrustade befintliga byggnader — många gånger i gott skick — som kanske inte exakt passar in i den ideala mönsterlösningen. När sedan byggnadsfrågan skall avgöras råder det ofta tidsnöd, och då tvingas de beslutande myndigheterna både på den statliga och den kommunala sidan många gånger att fatta beslut mer eller mindre i panik. Därför menar jag att det är synnerligen angeläget att skolöverstyrelsen på ett tidigt stadium under planeringen bevakar dessa frågor, håller kontakt med kommunerna, anvisar lösningar och ger råd om hur kommunerna skall förfara. Men jag tror inte att detta räcker. Det är också nödvändigt att skolöverstyrelsen iakttar en viss restriktivitet då det gäller statsbidrag till sådana nybyggen, som vid närmare eftertanke skulle kunna bedömas vara onödiga. Det är en ambition som skolöverstyrelsen måste ha för att kunna åstadkomma den goda hushållning som är nödvändig i dagens läge. Jag tror å andra sidan att statsrådet Mobergs mycket entydiga uttalande här i dag bör vara ett gott stöd för ett sådant handlande inom skolöverstyrelsen.
Herr talman! Herr Turesson och jag är ju överens. Jag vill bara med anledning av att herr Turesson i interpellationen använt och sedan upprepat ordet »kassera» fastslå, att vi faktiskt har studerat de fall som ligger bakom interpellationen. Jag vill försäkra herr Turesson om att skolöverstyrelsen i dessa fall verkligen gjort omfattande försök att få till stånd ett maximalt utnyttjande av de lokaler, som tidigare varit läroverkslokaler men som inte kunde utnyttjas för gymnasieändamål. Det var mycket få delar av dessa lokaler som kunde användas utan väsentliga ombyggnader och det var icke i något fall fråga om att, såsom herr Turesson säger, kassera dem.

Herr talman! Det var med en känsla av verklig lättnad och befrielse som jag läste om resultatet av den omröstning som gjorts inom Internationella olympiska kommittén angående Sydafrikas deltagande i olympiaden i Mexico. Den olympiska grundprincipen nr 1 utsäger klart och entydigt att diskriminering icke tillåtes mot något land eller någon person på grund av ras, religion eller politisk tillhörighet.

I denna rapport citeras bl.a. ett uttalande av den sydafrikanske premiärministern, som där klart och entydigt säger ut att någon blandad idrott mellan vita och icke vita inte kommer att tillåtas i Sydafrika oavsett deltagarnas färdighet. Hur betydelsefulla dessa idrottsförbindelser än är, framhåller premiärministern, är han inte beredd att betala detta pris. Han tilllägger att man beträffande denna grundprincip icke är beredd att kompromissa, att förhandla eller att göra några eftergifter. Rasdiskriminering och apartheidpolitik är företeelser, som är helt oförenliga med olympiska spelens grundläggande idéer.

Sedan förevarande utlåtande justerades i statsutskottet har ju den omstridde OS-presidenten Brundage och Internationella olympiska kommitténs exekutiv tvingats backa ur den ohållbara situation, som uppstått och som måste ha vållat så mycket oro och bekymmer, särskilt i Mexico med tanke på de omfattande förberedelser som där redan har skett. Av de uppgifter vi nu har fått framgår att det väl finns en klar majoritet inom «Internationella olympiska kommittén för att Sydafrika inte heller denna gång tillåts att starta i olympiska spelen, och detta beslut har vi väl alla mottagit med en känsla av lättnad och av befrielse. Beslutet väcker säkerligen också tillfredsställelse på de flesta håll i världen och blir ett nytt besked till Sydafrika om att rasdiskrimination och apartheidpolitik måste avvecklas, därest detta land i fortsättningen skall delta i de olympiska spelen. Statsutskottets utlåtande på denna punkt har kanske. mer än tidigare år emotsetts med ett speciellt intresse med hänsyn till oklarheten om hur det skulle bli med Sydafrikas deltagande. Det beslut .som nu har fattats gör att denna fråga för dagen. förlorat det mesta av sin aktualitet. Jag skulle vidare vilja säga några ord om det problem som alltid under senare år har kommit att livligt diskuteras i detta sammanhang, nämligen frågan om anslaget till boxningen. Såsom utskottet understryker, är det inte fråga om att ge ett ekonomiskt stöd till den professionella boxningen utan det gäller ett stöd till amatörboxningen. Utskottet refererar till att en expertutredning inom Nordiska rådet har undersökt boxningens skadeverkningar. Förslag har lagts fram om en del åt gärder i syfte att förhindra eller minska riskerna för utövarna av boxningen. Avsikten är att Danmark efter remissbehandlingen av utredningens betänkande skall inbjuda övriga nordiska regeringar till förhandlingar om lämpliga åtgärder i anledning av de sakkunnigas förslag. Ati statsutskottets majoritet nu avvisar motionärernas krav om att inga statsmedel skall utgå till boxningssporten har framför allt följande orsaker. Utskottet understryker att om man undandrar amatörboxningen stödet, så innebär det enligt Riksidrottsförbundets uppfattning att amatörboxningen ändå kommer att fortleva men att Boxningsförbundets verksamhet kommer att betänkligt försvåras vad gäller ungdomsfostran samt utbildning av ledare, instruktörer och domare. Likaledes minskar möjligheterna att utöva kontroll och att upprätthålla säkerhetsanordningar till skydd mot skador. Dessutom anser utskottet att riksdagen inte i oträngt mål skall ge direktiv till Riksidrottsförbundet rörande fördelningen av idrottsanslaget mellan olika specialförbund. Att jag på denna punkt fogat en blank reservation — betecknad 1 c — till utlåtandet betyder inte att jag kommer att ställa något särskilt yrkande, men jag har inte kunnat helt ansluta mig till utskottets motivering. Jag tror inte att någon på allvar kan bestrida att boxningssporten innebär speciella risker för skador. Vad jag framför allt reagerar mot är att man i detta land fortfarande betraktar professionell boxning som en legaliserad form av misshandel. Jag kan inte inse att det ligger någonting av sportsmanship i denna verksamhet, som går ut på att man skall, gärna för så mycket pengar som möjligt, skada sina motståndare så mycket som möjligt. Det är, tycker jag, ganska litet av fair play att exempelvis låta boxare bli hänsynslöst nedslagna innan de beretts tillräcklig tid att kom ma ur en situation som de inte behärskar under en boxningsmatch. Denna form av sport kan enligt min mening inte betraktas som värdig ett kultursamhälle, och därför tillhör jag dem som — det vill jag gärna säga — anser att proffsboxningen bör förbjudas. Jag noterar med tillfredsställelse att justitieminister Kling liksom ett stort antal representanter för olika partier vid Nordiska rådets senaste session mycket starkt framförde kravet på ett förbud här i Norden mot proffsboxning. Det är mot denna bakgrund som jag kan ansluta mig till utskottets förslag. Jag anser att opinionen har vunnit en framgång. Det väsentliga är att man tar itu med den professionella boxningen. Det finns inte alls samma skäl att ingripa mot amatörboxningen. Herr talman! Låt mig säga några ord också om den reservation, nr 2, som vi representanter för mittenpartierna avgivit och som berör ett motionsvis framfört krav att det skall anordnas ett speciellt lotteri av det s.k. teaterlotteriets modell för att tillföra idrotten ytterligare belopp. Motionärerna har räknat med — och jag tycker inte att det på något sätt verkar orealistiskt — att det skulle vara möjligt att få in upp till 6 miljoner på ett sådant lotteri. Lotteriet skulle anordnas genom Svenska penninglotteriets försorg och ha samma karaktär som teaterlotteriet, där lottpriset brukar vara 100 kronor. Jag har ytterst svårt att förstå att utskottsmajoriteten kunnat avvisa förslaget med motiveringen att penninglotteriet för närvarande har svårigheter att finna avsättning för lottsedlar i det lotteri bolaget nu anordnar. Enligt de tidningsuppgifter som förekom i samband med att lotterna i teaterlotteriet försåldes blev dessa lotter slutsålda på några få dagar. Det visar att det föreligger en marknad för lotterier av denna karaktär och att utrymmet där inte är utfyllt.

Med all säkerhet skulle en bred publik vara beredd att ge idrotten ett värdefullt stöd genom att köpa lotter i ett lotteri av den karaktär motionärerna förordar. Herr talman! Med detta ber jag att få yrka bifall till reservation 2 av herr Edström m.fl.
Herr talman! Inom statsutskottets femte avdelning har inte rått några som helst delade meningar om ett bestämt avståndstagande från den omänskliga rasdiskrimineringen i Sydafrika. Rapporten till Internationella olympiska kommittén talar därvid ett tillräckligt tydligt språk. Vi är alltså helt överens om det mesta i utskottets utlåtande. Vi reservanter har endast haft en avvikande mening när det gällde huruvida utskottet som sådant skulle uppställa villkor för bidraget till Sveriges olympiska kommitté och för vårt deltagande i olympiska spelen i Mexico. Bidraget uppgår till ungefär 900 000 kr.

I reservationen lyder den: »Det är utskottets förhoppning att den åsyftade omprövningen kommer till stånd och leder till ändring av det tidigare beslutet så att förutsättningar skapas för en olympiad i traditionell mening.» Våra förhoppningar har nu infriats. Tillräckligt många röster har samlats mot det tidigare beslutet i Grenoble och därmed för dess upphävande, enligt uppgifter i dagens tidningar. Det visar att idrottsmännen i tillräckligt många länder har reagerat på det sätt som vi hoppades och förväntade. Vi har ändå velat markera vår uppfattning att de svenska idrottsorganisationerna med sina 1,8 miljon medlemmar själva skulle få bestämma, om vårt land skulle delta i Mexico eller inte liksom idrottsmännen och idrottsorganisationerna får göra i andra västerländska stater. Herr talman! Med detta har jag velat uttala att vi vidhåller vår principiella uppfattning. Även om varken utskottsmajoriteten eller vår motivering i dag är lika relevanta som tidigare yrkar jag bifall till reservationen 3 av herr Virgin m.fl.

Herr talman! Vi har inom utskottet på sedvanligt sätt diskuterat de olika detaljerna när det gäller stödet till idrottsrörelsen. Det råder inom utskottet och, hoppas jag, även inom kammaren enighet om att det är av betydelse att ge ett gott stöd åt idrottsrörelsen. Utskottet hade förmånen att få föredragningar, som vittnade om det stora intresse inte bara staten utan även kommunerna har visat genom att ekonomiskt stödja idrottsrörelsen i landet; det framkom att de belopp som anslås på olika områden hade synnerligen aktningsvärd storlek. När vi i år haft att behandla idrottsanslaget inom utskottet har de traditionella motionerna förekommit. Vad box ningen angår har vi i årets utlåtande litet fylligare redovisat idrottsrörelsens synpunkter på den detaljen. I tidigare sammanhang har vi hänvisat till den utredning som pågått inom Nordiska rådet. Vi har nu haft tillfälle att ta del av denna utrednings resultat och har därvid kunnat konstatera att Svenska boxningsförbundet i väsentlig grad redan tillämpar de säkerhetsbestämmelser och skyddsåtgärder som utredningskommittén rekommenderar. Därför har utskottsmajoriteten i år icke intagit någon annan ståndpunkt än den vi under föregående år har förfäktat. Vi vill inte blanda oss i Riksidrottsförbundets möjlighet att påverka anslagsfördelningen ur det totalanslag som beviljas. I år liksom förra året har det väckts ett motionspar angående ett speciellt idrottslotteri. För att få klarhet i hur det ligger till på lotterimarknaden tillkallade vi teaterlotteriets chef Bergérus, som gav en mycket inträngande redogörelse för situationen just nu. Han presenterade en bild som sade oss att det i nu rådande marknadsläge icke finns utrymme för ytterligare ett lotteri. Tvärtom har strukturen på lotterimarknaden undergått en betydande förändring under senare år. Bingo och Lycko har trängt in och inkräktat på utrymmet. Därtill kommer att engelska och tyska lotter i betydande utsträckning har börjat avyttras även på den svenska marknaden, vilket i sin tur har lett till att teaterlotteriet i viss mån fått begränsa antalet lotter. Jag tror inte, herr talman, att bevekelsegrunden när folk köper lotter egentligen skulle vara den som herr Eliasson i Sundborn gjorde sig till tolk för, nämligen att man är speciellt intresserad av det ändamål som lotteriets överskott avses att stödja. Om herr Eliasson hade rätt, skulle vi ha gyllene tider för teaterverksamheten i vårt land, eftersom teaterlotteriet såvitt jag vet är det största lotteriet. Jag tror inte på herr Eliassons tal om att idrottsvän nerna kommer att speciellt stödja ett särskilt idrottslotteri. Den marknad som finns för lotter kommer förmodligen att påverkas om man för ut ännu ett lotteri. Det yrkande som herr Eliasson har framställt innebär fördenskull att man måste begränsa utbudet till de kulturella ändamålen. Jag undrar om han är beredd att ta konsekvenserna av en dylik åtgärd. På grundval av de fakta som redovisades vid utskottsbehandlingen har vi den mycket bestämda uppfattningen att det för närvarande icke finns utrymme för ytterligare ett lotteri. I den mån man skall ha ytterligare ett lotteri måste man vara beredd att begränsa utrymmet för redan etablerade lotterier. Därför avstyrker vi motionen. I år har dessutom uppstått diskussion angående deltagandet i olympiaden. Vid Internationella olympiska kommitténs sammanträde i Grenoble beslöts — i motsats till vad man gjorde vid förberedelserna för olympiaden i Tokyo — att Sydafrika skulle tillåtas deltaga i olympiaden i Mexico. Herr Eliasson i Sundborn har redovisat de skäl som låg bakom utskottets ställningstagande: ett godkännande av Sydafrika som deltagare i olympiaden i Mexico skulle otvivelaktigt stå i strid med de regler som gäller för deltagande i de olympiska spelen. Det skulle på väsentliga punkter vara en utmaning mot de ideal som man i detta avsnitt bekänt sig till. Nu tycks det bli en ändring av Grenoble-beslutet genom omröstning och jag kan konstatera att många har givit uttryck åt sin lättnad över det förändrade ställningstagandet. Inom utskottsmajoriteten var vi redan i ett tidigt skede fullt på det klara med att vi icke utan vidare kunde medverka till att bevilja medel för deltagande i olympiaden. Från högerhåll vill man göra gällande att detta ställningstagande helt skall överlåtas åt idrottsorganisationerna. Dessa har också genom sitt förändrade votum klarat pro blemet. Jag vågar dock påstå att det är den opinion som förekommit ute i världen som utgör drivkraften till det förändrade ståndpunktstagandet. Jag är inte helt främmande för tanken att, därest man hade vidhållit att ett svenskt deltagande i olympiaden inte skulle ske, denna faktor också på sitt sätt skulle ha bidragit till en svängning vid bedömningen av sakfrågan. Jag beklagar att utskottet inte kunde bli helt enigt om den skrivningen. Det är dock så att riksdagen inte bara beviljar anslag; riksdagen skall också ha möjlighet att bedöma huruvida anslagen används till sådant som överensstämmer med riksdagens allmänna inställning. Då detta läge inte var för handen, ansåg vi att en speciell prövning måste föregå ett beviljande av medel. Det förefaller nu som om det skulle bli en olympiad i traditionell mening. Vi har alla anledning att hälsa detta med tillfredsställelse. Herr talman! Med stöd av det anförda hemställer jag om bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Skälet till att vi vill ha ett lotteri är naturligtvis att vi önskar tillföra idrottsrörelsen ytterligare medel utanför budgeten, när vi vet att budgetläget är pressat. Då är frågan: Råder det sådan mättnad på lotterimarknaden att det inte är möjligt att starta ett nytt lotteri av den karaktär som motionärerna har föreslagit till förmån för idrotten? Utskottet menar att denna marknad är ganska mättad. Jag skall gärna erkänna att också jag tror att så är fallet när det gäller de mera vanliga lotterierna med ett lottpris på 2—5 kronor. Men när det gäller lotterier med högre lottpriser har jag inte samma uppfattning, ty enligt en uppgift som Svenska penninglotteriet självt lämnat, har teaterlotteriets lotter slutsålts på några få dagar. Om man skulle tillmötesgå dessa önskemål, säger herr Lindholm, skulle det kanske leda till att man finge mindre pengar till förfogande för kulturella ändamål — om man nu menar att kultur är något annat än idrott. Här gäller det en gränsdragning, och denna skall vi inte diskutera. Om det verkligen vore så att ett nytt lotteri inte speciellt skulle intressera de stora grupperna av idrottsvänner, blir konsekvenserna litet underliga även ur herr Lindholms synpunkt.

Man måste väl då dra den slutsatsen att socialdemokraterna själva vidtagit åtgärder för att minska möjligheterna till stöd åt kulturella aktiviteter. I motsats till herr Lindholm tror jag att det finns en mycket stor grupp av idrottsvänner, som vore villiga att stödja ett lotteri speciellt till förmån för idrotten.

Herr talman! Bara ett par ord i anledning av vad utskottets ärade talesman sade. Det är kanske att tillmäta statsutskottets femte avdelning alltför stor vikt och betydelse i de internationella sammanhangen, om man tror att det just var den uppfattning som företräddes i femte avdelningen som påverkade utvecklingen i någon avgörande mån. Det fanns i verkligheten som herr Lindholm redan har påpekat en mycket stark och utbredd opinion även inom idrottsvärlden för omprövning av det tidigare beslutet i Grenoble, d.v.s. precis den uppfattning som rådde inom utskottet. Den tillit som vi högermän genom vår korta reservation gav uttryck för att idrottsorganisationerna själva skulle komma till samma uppfattning som vi har visat sig befogad. Då kan vi kanske, herr Lindholm, enas om att om slutet är gott är allting gott.
Herr talman! Jag vill till herr Björkman säga att jag inte velat göra gällande att statsutskottets uttalande på den föreliggande punkten om olympiaden skulle ha haft någon avgörande betydelse. Men i den kör av protester som förekommit runtom i världen har det inte varit helt betydelselöst att man även från svensk sida har markerat en annan mening än den som kom till uttryck i Grenoble.

Det var ju mot detta som vi reagerade, mot konsekvenserna av apartheidpolitiken som står i absolut strid mot de regler som gäller för de olympiska spelen. Om herr Eliasson i Sundborn hade haft tillfälle att deltaga i statsutskottets femte avdelnings handläggning av detta ärende skulle han i likhet med mig säkerligen av den klara bevisföringen angående lotterimarknaden ha blivit övertygad om att det inte finns underlag för ett sådant uttalande som han gör i dag.

Herr talman! Jag måste inlägga en bestämd gensaga mot herr Lindholms vantolkning av mitt anförande: om beslutet inom idrottsorganisationerna gått i annan riktning skulle högerpartiet ha accepterat apartheidpolitiken i Sydafrika! Det får väl ändå vara någon gräns för hur man förvränger uttalanden! Jag hyste faktiskt större förtroende för idrottsorganisationerna än herr Lindholm gjorde, och det visade sig att det förtroendet var berättigat.
Herr talman! Herr Björkman kan i dag säga att det förtroende han hyste för idrottsorganisationerna visade sig berättigat, men det är tack vare opinionsyttringen mot beslutet i Grenoble som det skett en förändring. Om den opinionsyttringen inte hade förekommit är det i högsta grad sannolikt att man inte hade ändrat votum inom olympiadkommittén. Det är i det avseendet som jag menar att de uttalanden som gjorts i Sverige dels från Riksidrottsförbundet, dels genom markeringarna i statsutskottets utlåtande kan ha varit en bidragande faktor till det ändrade läge, som även herr Björkman hälsar med tillfredsställelse.

Herr talman! Debatten om avsättningen till fonden för idrottens främjande sönderfaller i regel i två delar: en ekonomisk del och en boxningsdel. I debatten i dag har vi fått ett tredje avsnitt: frågan om olympiaden och anslaget till densamma. Låt mig helt kort konstatera att vi väl alla är eniga om att den utveckling som olympiadfrågan undergått de senaste dagarna är glädjande. Det kan givetvis fortfarande vara av stor principiell betydelse att diskutera den frågan, men i sak verkar den något passé. För egen del vill jag främst uppehålla mig vid frågan om anslagets storlek. I och för sig är det kanske fel att säga anslagets storlek, eftersom det inte råder några delade meningar om denna. Däremot råder delade meningar om möjligheten att ge idrottsrörelsen ökade ekonomiska resurser. Då jag står som första namn på motionen om ett idrottslotteri vill jag motivera mina synpunkter på de ekonomiska frågorna. Departementschefen har föreslagit en höjning av anslaget till idrotten med 3 miljoner kronor.

Det finns ingen anledning att i denne debatt ta upp frågan om idrottens betydelse ur många olika aspekter; vi är eniga om att idrotten har mycket stor betydelse som ungdomsfostrare, och vi gläder oss alla åt de svenska framgångarna i olika idrottssammanhang. Man kan säga att idrotten består av två delar: toppidrotten och breddidrotten. Båda delarna är i och för sig värdefulla. Värdefullast ur ungdomsfostrande synpunkt och ur den fysiska fostrans synpunkt, dvs. ur hälsosynpunkt, är givetvis breddidrotten. Men toppidrotten har sin givna betydelse som stimulans för breddidrotten. Inom båda dessa delar av idrotten saknas erforderliga ekonomiska resurser. Toppidrotten behöver ökade resurser för att kunna utvidga sin instruktörsverksamhet, för att i mycket större utsträckning än för närvarande kunna anordna träningsläger och för att lösa ledarfrågan allt i syfte att göra det möjligt för våra toppidrottsmän att hävda sig i internationella sammanhang. Inom breddidrotten är som bekant ledarbristen ständigt akut. Vi som arbetat inom idrottsrörelsen vet att alltför många av idrottens ledare får använda alltför mycket tid för att skaffa ekonomiska resurser för verksamheten. Man får offra mer kraft på detta än på det viktigaste — själva ledarverksamheten. För att det skall bli möjligt att ge en reell förstärkning till idrotten har vi motionärer väckt förslag om ett idrottslotteri. Det skulle, som redan nämnts, vara uppbyggt på samma sätt som teaterlotteriet. Ett sådant lotteri skulle ge minst 7,2 miljoner kronor till fonden för idrottens främjande. Dessutom skulle det ge staten en inkomst på 4,8 miljoner kronor i form av vinstskatt. Utskottsmajoriteten har inte kunnat acceptera detta förslag, och utskottets talesman herr Lindholm har angett skälen härför. Han har motiverat utskottets ställningstagande med att det är för trångt på denna marknad. Jag har litet svårt att förstå den synpunkten. Han säger att en av orsakerna härtill är att det kommit in utländska lotterier på den svenska marknaden. Detta bör väl snarast vara ett bevis för att det finns utrymme på marknaden; annars skulle de utländska lotterierna inte kunna komma in på vår marknad. Herr Lindholm säger vidare, att man fått lov att begränsa antalet teaterlotter. Enligt de uppgifter jag har fått är detta direkt felaktigt. Teaterlotteriet hade 200 000 lotter 1965 och 1966. 1967 hade lotteriet 220 000 lotter, vilka — efter vad jag erfarit — samtliga har slutsålts. Däremot har man i viss utsträckning måst begränsa antalet lotter i penninglotteriet. Detta beror på att lottpriset höjts från 15 till 20 kronor. Men även penninglotteriet har markant ökat sin totalomsättning under 1967. Jag tycker nog inte att det föreligger särskilt starka belägg för påståendet att utrymmet på lottmarknaden skulle vara så trångt, att det inte finns möjligheter att genomföra ett lotteri av den typ vi föreslagit. Teaterlotteriet, som släpps ut i januari månad, slutsäljs på mycket kort tid. Jag tror absolut att det skulle finnas utrymme för ett idrottslotteri under det andra halvåret. Om man släppte ut ett sådant lotteri i september månad skulle det säkert inte konkurrera med teaterlotteriet. Jag vill också, herr talman, med några ord motivera mitt ställningstagande i boxningsfrågan. Jag kommer vid den omröstning som säkert kommer att företas på den punkten att följa utskottets linje. Jag understryker och instämmer i uttalandet av herr Eliasson i Sundborn om proffsboxningen; jag tycker verkligen att det kan vara på tiden att vi i lag förbjuder proffsboxningen. Jag tycker också att de motionärer som yrkar att vi inte skall ge något anslag till amatörboxningen är litet inkonsekventa. Riksdagen har ju möjligheter att stifta lagar; det skulle ha varit mera konsekvent att i lag förbjuda boxningen än att dra in anslaget till den. Amatörboxningen är ju omgärdad med olika säkerhetsföreskrifter. Så länge boxningen inte är i lag förbjuden har Boxningsförbundet mycket större möjligheter att omgärda boxningen med säkerhetsföreskrifter och att se till att dessa föreskrifter följs, om man har erforderliga ekonomiska resurser härför. Jag tycker att det är inkonsekvent att även i fortsättningen tillåta boxning men ta bort det ekonomiska underlaget för att den skall kunna utövas på ett så säkert och tillfredsställande sätt som möjligt. Jag kommer på den punkten att rösta med utskottet.
Herr talman! Herr Sundkvist gjorde gällande att jag lämnat en felaktig uppgift när det gällde utvecklingen på lotterimarknaden; antalet lotter hade enligt min uppgift begränsats. Min uppgift avsåg givetvis månadslotteriet, där det har skett en sådan begränsning därför att man haft vissa svårigheter att slutsälja hela det salubjudna antalet lotter. Skillnaden mellan herr Sundkvist och oss i utskottet är den att herr Sundkvist säger att han tror att det kommer att gå bra — jag tror, jag tror på sommaren, tycks vara hans melodi — under det att vi andra inte bara tror utan bygger vårt uttalande på den erfarenhet som expertisen på detta område gjort.

Herr talman! I sitt första anförande sade dock herr Lindholm att det var i teaterlotteriet man hade fått lov att begränsa antalet lotter. Såvitt jag vet är det inte så. Teaterlotteriets lotter har, som herr Eliasson i Sundborn underströk, slutsålts på mycket kort tid. Däremot har man — och det underströk jag i mitt första anförande — varit tvungen att begränsa antalet lotter vid penninglotteriets månadsförsäljning, och att man har måst göra det beror väl helt och hållet på att man har höjt lottpriset. Sedan är det klart att detta är en fråga om trosvisshet. Jag är medveten om att det inte gjorts någon reell undersökning som stöder antagandet att marknaden har blivit mättad. Det allra mesta talar ju för att de lotterier, de penningspel över huvud taget, som rör sig med stora vinstsummor ökar i omsättning med undantag av penninglotiteriet och den enda anledningen till det undantaget är väl som sagt det höjda lottpriset.

Herr talman! Jag skall först be att få säga några ord om olympiaden och idrottsansliaget. Frågeställningen är där, om man skall integrera politik och idrott. Principiellt tycker jag det är felaktigt. Om idrotten skall kunna spela den roll den har för mellanfolklig förbrödring tror jag att idrottsrörelsen själv bör klara den frågan. Om man blandar in politikerna går det enligt min mening sämre. Politikerna har ju bevisat sin oförmåga att kunna klara det problemet. — Det är min rent principiella ståndpunkt. Vidare tror jag det är praktiskt mycket svårt att dra gränserna mellan de länder som vi skall ha utbyte med och dem vi av demokratiska renlärighetsskäl skulle vägra att ha utbyte med. Man skulle kunna ta många exempel, men jag skall bara välja ett enda. Det pågår för närvarande enligt såvitt jag förstår sannfärdiga uppgifter judeförföljelser i Ryssland, något som är högst avskyvärt. Det är självklart lika avskyvärt att förfölja judar som att förfölja andra människor. Om man skulle hålla på principen till det yttersta skulle det alltså medföra att vi inte skulle ställa upp i idrottstävlingar där ryssar deltar. Jag tror att om vi skulle dra konsekvenserna av en sådan ståndpunkt fullt ut, så skulle vi snart bli tämligen ensamma på den idrottsliga vädjobanan. Det är klart, att vi då kan bli världsmästare i demokratisk renlärighet åtminstone och möjligen hemföra en guldmedalj i demokratisk steeple-chase. Annars är Ryssland ett mycket bra exempel på vad idrotten kan betyda för bättre förståelse mellan folken. Jag tror att sedan ryssarna släppt ut sina idrottsmän till andra länder för att tävla har människors uppfattning om särskilt det ryska folket blivit en helt annan och mera positiv än tidigare. Jag tror att det i stor utsträckning är fallet i Sverige. Det beror dels på att ryssarna är mycket bra idrottsmän och dels på att de uppträder så föredömligt korrekt och just. Jag är alldeles övertygad om att svenska folkets uppfattning om det ryska folket har gått i rätt riktning: svenskarna har fått en mera positiv syn på detta folk genom de ryska idrottsmännens insatser både här i landet och på andra ställen. I det avseendet har idrotten en uppgift som vi inte skall ta ifrån den. Alla fördömer givetvis Sydafrika och även Rhodesia som ju är en smula aktuellt i detta sammanhang. Det behöver vi inte diskutera. Det är så självklart att det behöver man inte spilla några ord på. Men vad man kan diskutera är hur vi skall bete oss. Om man skruvar ned dessa problem till det mänskliga planet, vilket kan vara mycket lämpligt därför att alla problem ändå slutar med mänskliga aspekter, kan man konstatera, att Sydafrika för närvarande har en idrottsman, en hundrameterslöpare som heter Nash och som har sprungit på världsrekordtid, 10 sekunder blankt. Denne man skulle ha mycket stora utsikter att vinna guldmedalj i Mexico. Jag vet ingenting om den saken, men det är möjligt att denne man avskyr det som sker i Sydafrika, att han är en bitter motståndare till rasförtryck. Men eftersom han haft olyckan att födas i ett land som har ett så avskyvärt system kan han alltså inte komma till Mexico och hemföra den seger som naturligtvis skulle vara hans livs stora ögonblick. Det kan hända att den i stället hemförs av en man från ett annat land som får lov att delta, även om där också förekommer rasförtryck; kanske gäller det en människa som är mycket sympatiskt inställd till rasförtryck och liknande förföljelse. Det är en sidoanmärkning som jag tycker i alla fall borde komma med i detta sammanhang, därför att problemet har ändå till sist mänskliga aspekter, individuellt mänskliga aspekter. Jag betvivlar inte alls det rena uppsåtet hos alla dem som både här i dag och i pressen har talat mot att Sverige skulle ställa medel till förfogande, om Sydafrika fick delta i olympiaden. Men är inte detta ändå ett exempel på vad som är så vanligt här i landet, nämligen att vi höjer rösten internationellt så fort det inte är farligt, så fort det inte kostar någonting? Det kostar inte mer än möjligen på sina håll sprängda stämband. Sådant är vi väl kända för. Var är de högstämda frihetsappellerna då det gäller handelspolitik och över huvud taget utrikespolitik. Då tiger vi rätt ofta inför oförrätter, men när det inte kostar någonting och man kan demonstrera i renlärighet är vi som sagt med. Litet ynkligt är väl detta ändå, herr talman. Jag skall sedan övergå till att tala om något som intresserar mig en del. Det är en mindre fråga men som jag tidigare framhållit från denna talarstol ligger, som professor Hans Larsson brukade säga, i varje liten fråga en stor fråga. Och i den lilla frågan om boxningen ligger den stora frågan om ett kultursamhälles ansvar och ett idrottslands ansvar. Vad som hänt sedan vi senast diskuterade problemet är att det kommit en nordisk utredning och vår justitieministers reaktion på denna. Han talar om boxning som offentlig misshandel och framhåller, att han ämnar försöka förbjuda den helt och hållet, och att han tänker börja med proffsboxningen. Detta ämnar han göra även om de andra nordiska länderna inte är med på saken. Några remissyttranden beträffande denna utredning har avgivits. Bland annat har landets riksåklagare hemställt om förbud mot all sorts boxning, såväl amatörsom proffsboxning. Medicinska fakulteten i Lund har lämnat ett remissyttrande med samma innebörd. I denna utredning konstateras mycket. Jag skall bara peka på några punkter och är tacksam om boxningsvännerna vill lyssna noga för den händelse de inte har tagit del av utredningen. Enligt utredningen har det bevisats att kronisk hjärnskada uppstår även utan knockout, och det har påvisats att boxare som aldrig varit, som det heter, »knockade» uppvisat obotliga hjärnskador. Det påvisas vidare, och det är viktigt, att symtomen ofta inte uppträder förrän långt efter den aktiva perioden. Upp till 16 år efter det att en boxare har slutat boxas har man kunnat konstatera, att han fått skador av boxningen. Detta är det verkligt kusliga, ty det innebär att boxningen har ett mycket större syndaregister än någon tidigare kunnat ana. Förut har man bara fäst sig vid de akuta skador som uppträder i samband med boxning. Eftersom det nu kan bevisas att skadorna ofta uppträder långt efteråt är alltså syndaregistret mycket digrare än vi anat. Detta har alltså konstaterats av utredningen. Redan tidigare har man ju känt till att förstörd hjärnvävnad aldrig kan ersättas till skillnad från annan kroppsvävnad. Om en boxare fått en skada ett år kan den ett annat år byggas på med ett nytt slag, och så småningom kan den bli obotlig. Den ena skadan adderas med den andra. Det står t.o.m. i utredningen att det s.k. punch drunk-symtomet — punch drunk är alltså en boxare som definitivt försatts utanför det människovärdigas gränser — otvivelaktigt kunnat påvisas hos boxare som aldrig blivit slagna knockout. Denna utredning av nordiska medicinska experter föreslår en hel del åtgärder som bör vidtas, och de säger mycket klart ifrån att om åtgärderna inte vidtas eller inte får åsyftad verkan blir förbud nästa steg. Herr Lindholm, som jag nu inte kan se i kammaren, hade fel när han nyss sade, att Boxningsförbundet redan vidtagit de säkerhetsåtgärder som denna utredning rekommenderar. Utredningen säger bl a. att det inte får förekomma mer än en match per vecka för varje boxare men detta iakttas inte för närvarande. Detta innebär i praktiken att alla boxningsturneringar — svenska mästerskap, distriktsmästerskap, världsmästerskap och olympiader — blir omöjliga att delta i, ty man kan ju inte ha en veckas intervall mellan varje match. Eftersom segraren skall möta en ny boxare osv. går det helt enkelt inte. Utredningen vill att en boxare som varit med i ett par hårda matcher och fått motta ett antal hårda slag skall avstängas för all framtid, men så sker inte nu. Boxningsförbundet har visserligen i något sammanhang sagt, att det avstänger en boxare som har blivit slagen knockout två å tre gånger, men jag tillåter mig betvivla detta. Jag skulle också kunna lämna exempel på att det inte förhåller sig så. Som utredningen påvisar är det inte heller endast knockouten som är farlig. En boxare kan bli allvarligt skadad under en match där han inte blivit slagen knockout. Utredningen förordar att en läkare skall vara närvarande och kunna bryta matchen, men det vet jag att man på Boxningsförbundet sätter sig emot med näbbar och klor. Man anser det vara fullkomligt orimligt att kräva det. Vidare vill utredningen att motståndarna skall vara något så när jämbördiga. De skall inte vara alltför olika kvalificerade. Det tror jag dock kommer att bli oerhört svårt att uppfylla i praktiken. Om det kommer fram en boxningsstjärna här i landet, så skulle han ju inte få möta någon motståndare, t.ex. vid svenska mästerskapstävlingar. Han har ju ingen jämbördig motståndare. Han blir då utan matcher för all framtid. Likaså vill utredningen införa en ny sorts hjälm. Boxningsförbundet har skickat en hjälm till utredningen och förklarat att den är mycket bra, men jag vet att Boxningsförbundet inte tycker det. Där vill man ha bort hjälmarna. Man har dem kvar bara därför att det då är lättare för herrar boxningsvänner att använda dem som slagträ i debatten. Men sådana huvudskydd har inte någon som helst effekt. Det har vi vetat sedan länge, och jag har också sagt det under flera år från denna talarstol. Man har också påvisat i utredningen att huvudskyddet inte har någon effekt alls — annat än möjligen om en boxare faller och slår huvudet i golvet. Utredningen vill ha en annan hjälmmodell, kanske någonting i samma stil som de »störtkrukor» som motorcyklisterna använder. Jag vet inte hur de skulle se ut, men jag förmodar att det med sådana huvudskydd skulle bli ganska underliga boxningsmatcher i framtiden. Om man skulle iaktta alla de förhållningsregler som utredningen vill ha genomförda, så blir det inte praktiskt möj ligt att utöva boxning här i landet — och det är naturligtvis ett elegant sätt att förbjuda boxningen. Jag har ingenting emot det. Men det är helt felaktigt att påstå att man redan tillämpar sådana föreskrifter. Det gör man inte. Och blir föreskrifterna genomförda, så blir därigenom boxningen praktiskt taget en död s.k. sport — dess bättre! Det har nu avgivits en del yttranden över boxningsmotionerna. Som vanligt har Riksidrottsförbundet i sitt yttrande inkompetensförklarat sig självt, när RF skriver att skador förekommer även inom andra idrotter, inte bara inom boxningen. Men herr Allard, som litet senare kommer att ta till orda här som talesman för Riksidrottsförbundet, borde väl någon gång kunna lära sig skillnaden mellan skador och dödsfall i boxning och i idrotter. Jag skall här bara ta ett exempel. Förra säsongen var det en fotbollsspelare nere i Skåne, som i plötslig ilska vände sig om och slog till en motspelare så att dennes käkben spräcktes. Såvitt jag vet inträffade samma sak åtminstone tre gånger här i landet förra året under boxningsmatcher. Då var det två professionella boxare och en amatör som skadades på det sättet. Men denne fotbollsspelare blev självklart åtalad och dömd för misshandel av offentlig domstol. Det är som bekant inte meningen att man skall slå varandra på käften, när man spelar fotboll. Det är ett regelbrott. Och, herr Allard och andra idrottsvänner, skador i fotboll och övriga idrotter är en funktion av en olyckshändelse eller ett regelbrott! Sådant inträffar och måste tyvärr alltid inträffa — men det ingår inte i fotbollsspelets idé att misshandla varandra. Den som gör det blir lagförd inför offentlig domstol. Men den boxare som slår käken av en annan blir inte åtalad. Det beror på att det vid boxning är meningen att misshandla varandra. Det ligger i boxningssportens idé att man skall slå var andra så hårt och snabbt som möjligt. Helst skall man slå ned sin motståndare. Och man räknar till tio över den som ligger medvetslös på golvet! Där är det en avgrund som skiljer boxningen från alla idrotter. Det är helt främmande för all idrott att i reglerna kalkylera med att en person skall bli medvetslös under idrottsutövningen. Är det idrott, herr Allard, att kalkylera med att en av utövarna skall bli medvetslös? Strider inte det mot andan i all sann idrott? Det är högst beklagligt att herr Allard -— som jag sätter mycket stort värde på — inte kan få klart för sig att sådant strider mot allt vad vi inlägger i begreppet idrott. Sportutövning skall ju bygga upp individen psykiskt och fysiskt, men i boxningen gör man precis tvärtom. Det framgår av den verkställda utredningen att hjärnskador inte kan undvikas i boxning, att ett slag mot huvudet innebär en hjärnskakning. Och dessutom räknar man i boxningen — rått, cyniskt och med bortseende från allt vad människovärde heter — över en idrottsutövare som ligger utslagen och ur stånd att resa sig. Det är otänkbart att någon skulle komma på en sådan idé när det gäller riktig idrott. Svenska boxningsförbundet har också yttrat sig över motionerna, och det har man gjort mycket djupsinnigt. Jag skall här bara citera en mening: »Amatörboxningssporten är till sin natur en försvarssport och bygger på mänskliga fundamentala principer, viljan att försvara sig, självbevarelseinstinkten.» Detta är verkligen högtstående. Om Boxningsförbundet skickar upp två boxare i ringen och säger att de skall försvara sig mot varandra, tror jag att det inte skulle hända någonting — möjligen skulle arenorna så småningom avfolkas. Men detta är alltså innebörden av Boxningsförbundets resonemang. Det kan väl ändå inte vara så, att man demonstrerar sin ädla självbevarelseinstinkt genom att först slå en person på käften, så att han blir arg och slår till baka? Men det är kontentan av vad Boxningsförbundet uttalar. Benämningen »the noble art of selfdefence» är så bedräglig som den kan bli. Boxningen går inte ut på detta. Enligt reglerna vinner den boxare som fått in de flesta slagen, och om motståndarna har fått in ungefär lika många slag skall den premieras, som varit mest aktiv — ingalunda den som försvarat sig bäst. Detta resonemang är alltså rent nonsens. Det bästa sättet att försvara sig är naturligtvis att inte reta en annan så att man blir angripen. Och om man ändå kommer i krakel, är ju det bästa sättet att klara sig att så snabbt som möjligt slå ut den andre, så att denne ligger medvetslös, minst under tio sekunder. Vidare anför Boxningsförbundet att det underkänner den utredning, som är genomförd av medicinska experter från samtliga nordiska länder. Man begriper inom Boxningsförbundet naturligtvis detta bättre själv. Detta uttalande tycker jag mest är avslöjande för Boxningsförbundet. Den professionella boxningen kommer med all sannolikhet att förbjudas, ett krav som tidigare talare har instämt i. Jag vill uttala min respekt för justitieministern, som på denna punkt intagit en riktig hållning. Men jag vill fråga dem som vill göra en kategoriklyvning mellan amatöroch proffsboxning vad som är skillnaden mellan dessa boxningsformer. Jag vill gärna ha ett svar på detta. Jag vet att man i den professionella boxningen går flera ronder, använder något tunnare handskar och av någon anledning går med naken överkropp. Dessutom är de professionella något bättre boxare, eftersom det är de bästa amatörerna som blir professionella. Men annars är det ju fråga om samma andas barn. Deras verksamhet har ju precis samma mål. Man skall slå på motståndaren, och ju hårdare och bättre man slår, desto fördelaktigare är det. Knockout en, räkningen till 10 över en nedslagen boxare, förekommer i amatörboxningen lika väl som i den professionella boxningen. Det är spegelfäkteri att härvidlag göra någon skillnad. Det är som sagt de bästa amatörboxaarna som blir professionella. Att man håller på några ronder längre borde egentligen inte tala till den professionella boxningens nackdel, eftersom boxningsvännerna tycker att detta är en så underbar sport. Ju längre man håller på, desto bättre borde det vara. Det måste vara mera hälsobefrämjande att boxas under tio ronder än under bara tre, om denna sport är så nyttig. Det är alltså ett inkonsekvent resonemang att säga att boxningen är mycket hälsobefrämjande men att den skall utnyttjas i mycket små doser, ty annars är den inte nyttig. Jag vill alltså få ett svar på frågan vad som är den egentliga skillnaden mellan den professionella boxningen och amatörboxningen. Att man i den professionella boxningen får betalt över bordet och i amatörboxningen ibland under bordet är också en skillnad, men den är inte väsentlig i detta sammanhang. Landets högste rättsvårdare, justitieministern, har talat om boxning som offentlig misshandel. Tål riksdagens och riksdagsmännens anseende att vi ger anslag till denna verksamhet, om vi samtidigt står i begrepp att förbjuda den såsom faktiskt fallande under brottsbalken? Kan det verkligen vara rimligt? Vi står nämligen med all sannolikhet inför ett förbud mot professionell boxning. Jag vet att justitieministern har den uppfattningen att amatörboxningen borde gå samma väg. Han har talat om Island som ett föredöme i detta sammanhang, och där har man förbjudit alla former av boxning. Samtidigt som vi står inför att i höst eller kanske nästa vår fatta ett beslut om förbud, skulle vi nu alltså bevilja anslag till denna verksamhet. Det kan än då inte vara möjligt att vi med statsmedel skall understödja något som vi står i begrepp att förbjuda såsom hälsovådligt och straffbart. Jag skall sluta, herr talman, med att citera två stora föregångare till oss här i riksdagen, nämligen Värner Rydén och Hjalmar Branting. Det år som detta anslag för första gången diskuterades — jag tror att det på den tiden rörde sig om 100000 kronor — var också första gången som boxningen kom med. Boxningsförbundet bildades år 1913. Då yttrade Värner Rydén bl.a. följande — jag citerar uttalandet sådant det återgivits i en tidningsartikel: »Nyligen hadet det riksförbund, som nu var i frågasatt att erhålla statsanslag, bildat en sektion för boxning. Det är sålunda här icke fråga om allenast en sund idrott, som söker statsanslag, utan det är fråga om organisatörerna av idrottens urartning.» Med Rydén instämde tio socialdemokrater för avslag. Hjalmar Branting sade vid samma tillfälle bl.a.: »Jag tror för min del, att det ligger något ofantligt berättigat uti den alldeles avvisande hållning gentemot boxning, som herr Rydén här nyss intagit.» Det är bra sagt, och jag tycker att det som dessa två stora män begrep år 1913 borde vi ha kunnat komma fram till år 1968. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservationerna 1 a och 2 — den sistnämnda reservationen gäller frågan om ett riksomfattande idrottslotteri.

Herr talman! Jag vill börja med att uttala min tillfredsställelse, inte över det som vi nu fått lyssna till från herr Hamrin i Jönköping och herr Sjöholm, utan över att förslaget om avsättning till fonden för idrottens främjande för nästa budgetår innebär att en upprustning av Vålådalen kan igångsättas genom att 1 miljon kronor av idrottsanslaget är avsett just för en sådan upprustning. Vålådalen har under Gösta Olanders ledning blivit en utomordentlig tillgång som träningsplats för vårt lands elitidrottsmän och för idrottsmän från andra länder. Vålådalen är i dag känt över hela världen som en idealisk plats för uppladdning och träning. Men det är inte bara elitidrottsmännen som söker sig dit. Också den mindre elitbetonade men rekreationssökande allmänheten uppskattar Vålådalen och utnyttjar anläggningen flitigt. Överenskommelse har nu träffats om att anläggningen i fortsättningen skall drivas och förvaltas av en stiftelse med representanter för Svenska turistför .eningen, Riksidrottsförbundet och Jämtlands läns landsting. Gösta Olander skall tillhöra styrelsen så länge han önskar. Idrottsutredningen, som lämnat förslag till upprustning av Vålådalen, har beräknat de totala kostnaderna till 3 miljoner kronor. Redan under innevarande år kan man börja en upprustning av anläggningen, som därefter kommer att få utökade och bättre resurser. Det är stiftelsens avsikt att anläggningen även i framtiden skall drivas efter de riktlinjer som utvecklats under Gösta Olanders ledning. Under de senaste åren har samhällsinsatserna för idrotten ökat väsentligt jämfört med tidigare år. Detta omdöme gäller för såväl statens som landstingens anslag, men det gäller i särskilt hög grad för kommunernas bidrag. De ökade bidragen har varit välkomna och välbehövliga och de har blivit väl utnyttjade. Samtidigt måste dock idrottsrörelsen konstatera att de senaste åren medfört kraftigt ökade kostnader. Detta gäller såväl elitidrotten som den mera motionsbetonade idrotten. Den internationella konkurrensen blir allt hårdare, och numera krävs det mer omsorgsfull träning och mer omfattande förberedelser än tidigare för att våra elitidrottsmän med framgång skall kunna hävda sig i internationell konkurrens. Det ökade intresset för motionsidrott med kraftigt ökat deltagande ställer nya krav på idrottens organisationer med ökade kostnader som följd. Behovet av utbildade ledare, instruktörer och tränare är stort och en kraftig utökning av vidareutbildningen måste komma till stånd. Samtidigt som alltså kraven på idrottsrörelsen under de senare åren har ökat och samtidigt som kostnaderna har blivit större, har tyvärr idrottsorganisationernas möjligheter till en ökning av egna inkomster genom tävlingsarrangemansg inte förbättrats utan i stället blivit sämre. Med denna snabbskiss över dagens ekonomiska situation för idrottsrörelsen vill jag framhålla att samhällets insatser under kommande år väsentligt måste ökas. Hela denna fråga behandlas nu av idrottsutredningen, som har att komma med förslag till utformningen och inriktningen av samhällets stöd. Idrottsutredningen väntas komma med dessa förslag i år. När vi nästa år diskuterar statsanslaget till idrotten, kan vi göra detta mot den bakgrund som idrottsutredningens förslag då kommer att utgöra. Jag vill också säga några ord om det förslag som här föreligger om ett lotteri för idrottsrörelsen. Jag vill påpeka att lotterier är något som inte är främmande för idrottens organisationer. En väsentlig del av idrottens egna inkomster kommer just från lotterier. Många specialförbund ordnar riksomfattande lotterier. På länseller distriktsplanet ordnar distriktsförbunden lotterier, och inom föreningar är det vanligt med lotterier av olika slag. Men det är självklart att man inom idrottsrörelsen gärna skulle ta emot det inte obetydliga tillskott som ett riksomfattande lotteri skulle ge. Det är emellertid under den förutsättningen att utrymmet för idrottens egna lotterier därigenom inte minskas, och det är under den förutsättningen att andra angelägna ändamål, som tillgodoses genom lotterimedel, inte trängs undan. Frågan om Mexico-olympiaden och Sydafrikas deltagande har under de senaste veckorna varit föremål för en omfattande diskussion. Frågan har också diskuterats här i dag.

I första paragrafen i de olympiska reglerna sägs det klart ifrån att ingen diskriminering skall tillåtas mot något land eller person på grund av ras, religion eller politisk anslutning. Det är också utsagt i reglerna att de nationella olympiska kommittéerna har att leda verksamheten i enlighet med de olympiska bestämmelserna och den olympiska rörelsens höga ideal. När Internationella olympiska kommittén vid sitt sammanträde i Grenoble den 15 februari i år beslutade att Syd afrika skulle få delta i Mexico-olympiaden, väckte det beslutet stor förvåning. Men det bör erinras om att beslutet inte var enhälligt, och det utlöste omedelbart protester från de olympiska kommittéerna i ett stort antal länder. Samtliga begärde att beslutet skulle omprövas. Det gjorde också riksidrottsstyrelsen och Sveriges olympiska kommitté. Vi vet nu att en omprövning håller på att ske och den sker efter en enhällig rekommendation från Internationella olympiska kommitténs exekutivkommitté. Enligt uppgifter i dagens tidningar vet vi att resultatet av omprövningen blir att Sydafrika inte tilllåts starta i Mexico-olympiaden. Detta innebär att vi nu får en olympiad i Mexico av den omfattning som var beräknad, men det innebär också att första paragrafen i de olympiska reglerna inte kommer att uppenbart åsidosättas, vilket vi har anledning att hälsa med tillfredsställelse. Slutligen några ord om boxningen — jag tror att det är trettonde året i följd som vi har debatt om boxningen i samband med att vi diskuterar idrottsanslaget. Jag vill helt kort framhålla att ingen annan idrott i vårt land under de senaste åren har ägnats sådan uppmärksamhet av riksdagen som boxningen. Ingen annan idrott har på samma sätt varit utsatt för kritisk granskning. Två medicinska utredningar har gjorts om boxningens eventuella skadeverkningar: först doktor Bengt Naumanns utredning och nu den utredning som tillkommit på initiativ från Nordiska rådet. Elva nordiska medicinska experter, varav två svenskar, har varit utredare. Utredningens resultat och förslag har överlämnats till Nordiska rådet. Jag tror att det är viktigt att ha klart för sig hur utredningsmännen såg sin uppgift.

Utredningen konstaterar att det finns risk för skador under utövande av boxning. Ingen hade väntat att utredningen skulle komma till någon annan slutsats; detta är något som vi redan känner till och som ingen tidigare har förnekat. Men samtidigt har det ofta framhållits att det finns risk för skador vid utövandet av de flesta andra idrotter. Vad som är intressant är vilka förslag utredningen framlägger efter att ha prövat de olika alternativen. Dessa innebär att man bör vidta ytterligare åtgärder för att minska riskerna för skador, och man rekommenderar en rad sådana åtgärder. Herr Sjöholm refererade något av vad utredningen rekommenderar och han använde därvid samma metod som han tidigare i riksdagen har använt när han har refererat något: han refererar den del av uttalandet som passar hans syften. Han säger bl.a., att experterna rekommenderar att boxarna inte skall få utkämpa mer än en match per vecka, och det innebär att boxningen självfallet inte kommer att kunna existera i fortsättningen. Det är riktigt att utredningen säger att det från medicinsk synpunkt är önskvärt att det går en vecka mellan varje match för en boxare, men den sätter inte punkt där utan fortsätter med att framhålla att boxarna i varje fall inte skall utkämpa mer än en match varje dag. Det är en ganska väsentlig skillnad om man läser rekommendationen fullständigt eller om man refererar den på det sätt som herr Sjöholm gjorde. När man studerar utredningens förslag med rekommendationer till en rad åtgärder bör man observera att dessa i stor utsträckning redan har vidtagits inom svensk amatörboxning. Inom denna har man i betydligt högre grad än man gjort i andra länder infört bestämmelser för förebyggande av skador, och man har även vidtagit andra kontrollåtgärder. Det gäller också i jämförelse med förhållandena inom amatörboxningen i de andra nordiska länderna. Det är att observera att utredningens rekommendationer till åtgärder gäller inte enbart amatörboxningen i vårt land utan även boxningen i de andra nordiska länderna, där man i dag inte har sådana säkerhetsföreskrifter som vi har.

Det är alltså en rekommendation till bidrag, en rekommendation till stöd.

I det syftet har också förbundet beslutat att göra en allmän översyn av alla skyddsåtgärder. Under de många år som amatörboxningen varit föremål för ständig uppmärksamhet har denna helt inriktats på idrottsgrenens eventuella negativa verkningar. Det är sällan som någon talat om de positiva sidor som finns inom sporten genom att den samlar ungdom i aktivt föreningsarbete, där en fostran till kamratskap och till respekt för regler och bestämmelser sker. Herr Hamrin vill underkänna det föreningsarbete och den fostran som sker i boxningsklubbar. Men även om herr Hamrin underkänner det, ger många ungdomsledare, som inte är engagerade in om idrotten men som har möjlighet att följa boxningsklubbarnas verksamhet, ett mycket högt betyg åt den ungdomsfostran som sker inom dessa klubbar. Det är också sällan som ledarna inom amatörboxningen får ett erkännande för det intresserade och uppoffrande arbete som de utför, ett arbete som är värt erkännande och inte enbart kritik och klander. Om amatörboxningen genom ett riksdagsbeslut skulle fråntas sitt stöd från fonden för idrottens befrämjande kommer boxningen därmed inte att upphöra. Det har sagts tidigare, och det är också det riktiga förhållandet. Men Boxningsförbundets verksamhet, då det gäller ungdomsfostran, utbildning av ledare, instruktörer och domare, kommer att försvåras. Ett bifall till reservationen innebär enligt min mening en diskriminering av en idrottsgren, en diskriminering som riksdagen inte har anledning att göra. Idrottens egna organisationer vill inte göra någon Ssådan diskriminering av boxningssporten. Jag hoppas, herr talman, att kammaren inte skall frångå det beslut man föregående år fattade i denna fråga.

Herr talman! Jag skall anknyta till vad herr Hamrin i Jönköping sade om riksåklagaren. Det är ju dock så, herr Allard, att två av de högsta rättsvårdarna i landet, riksåklagaren och justitieministern, är inne på tanken att förbjuda boxning. Menar alltså herr Allard att de är lika förvillade som herr Hamrin och jag? Det är beklämmande — det är det rätta uttrycket, herr talman — att en idrottsvän som herr Allard kan stå och försvara boxningen, som strider mot allt vad idrotten står för. Tycker herr Allard att det är en idrottens högtidsstund när en boxare ligger nedslagen, kanske blödande och ur stånd att resa sig, och domaren räknar till tio? Det är ju regelrätt utövad boxning att slå ned en människa med rått våld så att han kanske inte kan resa sig. Är det idrott, herr Allard? Svara på det! Detta är ju någonting som är så fullständigt främmande för allt vad vi förbinder med sund idrott. Svara, herr Allard, också på frågan vad det egentligen i sak är som skiljer proffsboxning — jag vet inte om herr Allard är emot proffsboxning, men det kanske vi kan få höra också — och amatörboxning åt. Jag har redogjort för att det är vissa formella ting, men proffsboxning och amatörboxning går ju ändå ut på precis samma sak. Amatörboxningen är ju plantskolan för proffsen. Herrarna vill alltså att vi skall understödja denna plantskola och uppfostra boxare, och när de är färdigutbildade och skulle kunna bli proffs så skall vi säga stopp. Det är en inkonsekvens som är rätt generande. Att boxningen skulle ha någon betydelse för ungdomens fostran, som vi ju får höra så mycket om, tror jag också är ett bluffargument. Vi har den senaste tiden kunnat läsa i tidningarna om åtminstone tre aktuella rättsaffärer, där boxare är inblandade — jag behöver inte nämna några namn. Jag skulle inte sagt detta om jag inte trott att boxningen är medansvarig. Det tror jag också att psykiatriker är ganska eniga om. Vi vet att ett slag mot huvudet medför en hjärnskakning, herr Allard. Boxningen går ut på att slå, och man slår med förkärlek mot huvudet. Det blir en hjärnskakning. Vi vet att det enligt denna medicinska utredning är bevisat att den ena skadan bygger på den andra. Dessa människor blir ju skadade och kan sedan inte skilja på rätt och orätt. Boxningen är medansvarig. Jag säger utan minsta tvekan att boxningen är medansvarig i detta. Vidare är det fel, herr Allard, att Boxningsförbundet har genomfört dessa säkerhetsföreskrifter. Hur skall man klara begreppet »jämbördiga motståndare», om vi verkligen får en stjärnboxare? Det var länge sedan vi hade någon, och jag hoppas att vi aldrig får det. Han skulle ju inte få delta; han skulle ju inte kunna ställa upp i ett svenskt mästerskap mot en tämligen färsk boxare, om man skulle hålla på principen om jämbördiga motståndare. Det skulle man sätta stopp för, och om man inte gör det, skulle man enligt utredningen förbjuda boxning. Vad beträffar utredningens rekommendation att läkaren skall få bryta, vill jag fråga, om herr Allard tror, att Boxningsförbundet är med på det. Jag har redan läst vad Boxningsförbundet säger om det. Det säger att det är fullständigt vansinnigt med en sådan idé som att en läkare skulle få ingripa i ett idrottsskeende. Vidare står det faktiskt i utredningens betänkande att den förordar en veckas mellanrum mellan varje match. Svara på frågorna, herr Allard!
Herr talman! Jag har tidigare fått motta samma beskyllning från herr Sjöholm och herr Hamrin i Jönköping som jag har fått i dag, en beskyllning som man sammanfattar i att det är beklämmande att höra att jag försvarar boxningen. När jag här försvarar boxningen och bl.a. gör det från den utgångspunkten att boxningsklubbarna liksom andra idrottsföreningar utför ett ungdomsfostrande arbete, är jag i gott sällskap. Det erkännandet får Boxningsförbundet även från andra idrottsorganisationer. Det har aldrig ifrågasatts inom Riksidrottsförbundet eller på riksidrottsmöte att boxningen skulle undan dras det anslag den nu har. Man anser inom idrottens organisationer att boxningen bör tillhöra idrottens familj. Vidare tycker jag att herr Sjöholm kommer under lågvattensmärket för en debatt, när han närmast vill göra gällande, att boxningen innebär en fostran av kriminella element. Visst har vi väl sett i tidningarna rubriker om att boxare varit inblandade i olika saker där åtal har väckts. Men att beskylla idrotten, sporten, för det förhållandet är orimligt. Vi kan läsa i tidningarna om att en fackföreningskassör förskingrar. Jag läste i en tidning häromdagen att en evangelist var åtalad för att han var hustruplågare. Det är lika orimligt om jag då skulle göra gällande att fackföreningskassörerna a priori är förskingrare eller evangelisterna hustruplågare. Jag tror att man inte skall dra de slutsatser som herr Sjöholm gör. Han har tidigare talat om Boxningsförbundets syndaregister, men nu försöker han att ge Boxningsförbundet ett syndaregister som det inte finns något underlag för.

Herr talman! Jag vidhåller, herr Allard, att man inte samtidigt kan vara idrottsvän och boxningsvän. Jag tror för gott om herr Allard för att tro att han verkligen är en övertygad boxningsvän och är glad att kunna hysa vissa misstankar om att han i verkligheten inte är det. Varför han försvarar boxningen begriper jag sannerligen inte. Herr Allard sade att jag beskyller sporten för dessa rättsaffärer, men jag beskyllde boxningen för dem och den är inte sport. Sport leder inte till sådant men det gör boxning. En läkare som framträdde i Aftonbladet — jag tror det var den tidningen — anförde just synpunkten att boxningen hade en del av ansvaret härvidlag på grund av de hjärnskakningar som dessa boxare åsamkas. Det framhölls att en fackföreningskassör hade förskingrat; det finns väl också kronofogdar som gör det. Man brukar emellertid inte anse att kronofogdar är särskilt moraliskt högtstående och att deras utbildning skulle vara orsaken härtill. Men så resonerar ni beträffande boxningen då ni säger att boxarna blir alldeles utmärkta på grund av att de boxas. Därför måste vi som motargument få anföra att verkligheten visar en annan bild. Fortfarande har herr Allard inte svarat på de ytterst väsentliga frågor som jag ställt. Gillar herr Allard räkningen till tio över en nedslagen idrottsman, ur stånd att resa sig? Jag vill ha svar på denna fråga ty den är mycket väsentlig eftersom det ju är detta som skiljer sport från boxning. Man räknar ju inte över exempelvis en fotbollsspelare som ligger nedslagen; det är helt omöjligt. Om vi skall komma någonstans i debatten måste vi väl svara på varandras frågor. Dessutom vill jag veta den sakliga skillnaden mellan amatöroch proffsboxning. Det är klart att inget svar är också ett svar, men eftersom herr Allard har den ställning inom idrottsrörelsen som han har skulle det vara värdefullt att få veta, om han som idrottsvän gillar nedslagning av en idrottsman, så att denne inte blir i stånd att resa sig.

Herr talman! Jag hade tänkt att i stort sett instämma i vad herr Allard tidigare sagt beträffande idrottsanslaget och foga några ord till den allmänna debatt som förts. Men eftersom den senare delen av debatten gått i boxningens tecken får jag väl också säga något härom. Jag ber att inte bli hänförd till kategorin boxningsvänner därför att jag yrkar att anslag skall kunna lämnas av Riksidrottsförbundet till Svenska boxningsförbundet. Detta betyder inte att man är boxningsvän. I den stora idrottsfamiljen med över 50 olika idrotter inräknas emellertid också boxningen, och vi tror att den har en fostrande roll. Jag vill inte upprepa vad jag sade förra året då jag citerade en läkares positiva uttalanden om boxningen. Han hade själv varit tävlingsboxare och läkare åt boxningsklubbar. Dessutom nämnde jag vissa ungdomsledares positiva uttalanden. I detta sammanhang, liksom även i dag, har herr Sjöholm frågat vad det blir av dem som boxat. Åtminstone ett av våra f.d. statsråd, som fortfarande är riksdagsman, har varit tävlingsboxare och en eller annan ledamot av denna kammare har också varit tävlingsboxare. I den debatt som fördes i Nordiska rådet talade också statsråd från våra nordiska grannländer om att de varit boxare och att de fortfarande tog sig en träningsdust då och då och att de tyckte att de bara mådde gott av det. All verksamhet har sina avarter och inom idrotten är sådant särskilt besvärligt, men det hela skall inte dömas därefter. Jag deltog för några år sedan — som åskådare — i ett svenskt mästerskap i boxning och hade också fått med mig några partikamrater från riksdagen. Det gick hyfsat till. I ett par fall uppstod näsblod men det såg ändock trevligt ut och tävlingen var fin. Jag sade då till en av mina riksdagskolleger: Här ser du själv; det har varit fina matcher. Och efteråt är boxarna goda vänner och tar varandra i hand — ungefär som när vi tar statsrådet i hand efter en upphetsande interpellationsdebatt. Min kollega svarade: Varför skall de då slåss? Han var boxningsvän, men han tyckte att boxas kunde man göra, om man var ovänner. Man skulle inte boxas när man är sams. Från den utgångspunkten tycker jag vi kan unna boxningen det lilla statsbidrag som nu utgår, omkring 20 000 kronor av de 30 miljoner kronor som går till idrotten i stort. Efter detta vill jag övergå till idrottsfrågan i vidare mening. Svenska folket hyser stora förhoppningar om och har starka krav på våra idrottsmän. Människor som annars inte är särskilt idrottsintresserade läser ändå tidningarna och vill gärna se att svenska idrottsmän ligger i toppen. Detta sammanhänger väl bl.a. med våra framgångar både som arrangörer och tävlande vid olympiaden 1912 och med en del lagrar som Sverige skurit vid några efterkrigsolympiader. Nu får vi emellertid finna oss i att vi är ett litet land och att den idrottsliga fortsättningen kanske inte blir lika gloriös. Det är inte heller det som är det viktiga för idrottsledarna. De vill i stället ha så många som möjligt från ungdomsåren och uppåt att idrotta, bl.a. i den förhoppningen att idrottsrörelsen skall genomsyra samhället. Vi har i många beslutande organ, t.ex. i landstingen, kommunerna, riksdagen och regering en, många människor som har utövat och alltjämt utövar idrott och vet vad idrott är. Vi kan därför hysa gott hopp om att idrotten skall få förståelse och utvecklas vidare. Det har också ganska mycket diskuterats vilken storlek det allmännas anslag till idrotten uppgår till. För en tid sedan väckte det ett visst uppseende i en TV-debatt att statsministern, som uppträdde i början av debatten, och statsrådet Palme, som kom litet senare, hade en differens på 100 miljoner kronor när de angav de kommunala anslagen till idrotten. Vid 19.30-tiden nämnde statsministern siffran 300 miljoner, och en timme senare sade statsrådet Palme 400 miljoner kronor. Det var ju en hastig ökning. Nu har det forskats litet i den saken. Jag vet inte om min historieskrivning är alldeles riktig, men jag har i vilket fall som helst läst i ett idrottsorgan att statsministerns siffra, 282 miljoner, var från 1965, medan statsrådet Palmes belopp, drygt 300 miljoner kronor, var av senare datum. Där förelåg sålunda en viss differens. Men det viktiga är inte att två statsråd hade fått olika uppgifter och anförde dem i samma program, utan det väsentliga är att lägga märke till disproportionen mellan storleken på statens och kommunernas anslag till idrotten. Kommunerna anslår omkring 300 miljoner kronor, medan statens anslag bara är en tiondel så stort, nämligen 30 miljoner kronor enligt årets statsverksproposition. Dessa 30 miljoner kronor räcker givetvis inte; det förstår man eftersom de kommunala insatserna samt insatserna från enskilda idrottsmän och idrottsledare är så stora som fallet är. Någon framräkning med aktuella siffror är dock inte gjord i det fallet. Meningen är att de centrala funktionerna hos idrottsrörelsen skall fyllas med statsanslaget. Så sker också, även om det föreligger stora brister här och var. Statsanslaget går dels till den rent administrativa verksamheten, dels till utbildning. Ingen skall tro att de stora pengar vid köp och försäljning av spelare, varom man kan läsa i tidningarna, är vanliga företeelser. Det är bara några få arenaidrotter som rör sig med sådana belopp. Den stora skaran idrottsutövare — som kan uppskattas till en miljon — är inte berörd av de pengarna. Jag kan nämna att den idrott som jag bäst känner till, orienteringen, inte har några inkomster alls från tävlingar med betalande publik. Vi har därför försökt samla in pengar på olika sätt. Ett sätt, som vi fick ta till för några år sedan, var att varje deltagare i större tävling måste betala en slant till det centrala förbundet plus en anmälningsavgift på 5 å 10 kronor till den klubb som arrangerat tävlingen. Det centrala förbundet får den vägen omkring 75 000 kronor per år av de aktiva för att de skall kunna tävla och representera vid tävlingar i utlandet. Detta visar väl att den stora idrotten inte är berörd av de stora pengar som en del arenaidrotter rör sig med. I anledning av det föreslagna statsanslaget vill jag liksom herr Allard särskilt uttala glädje över att man nu ämnar rädda Vålådalen. Utredningen hade visserligen begärt 2 miljoner kronor medan statsrådet tills vidare föreslår endast 1 miljon kronor. Statsrådet utlovar emellertid dessutom att den summa av 3 miljoner kronor som totalt behövs skall anslås efter närmare utredning och när så blir nödvändigt. Det är med stor tillfredsställelse som vi ser att Vålådalen kan bevaras för framtiden. Det är ett exempel på den betydelse som en personlighet med levande intresse och stor kunskap kan ha för idrotten och hur ett gott utbildningsresultat och en fin utbildningsmiljö kan skapas om de personliga förutsättningarna finns. Det är dock endast ett fåtal personer inom svensk idrottsrörelse, som kan offra så mycket som Gösta Olander gjort. Jag vill därför mana dem som har att ägna sig åt detta att i fortsättningen se till att möjligheter skapas även för andra uppoffrande insatser. Många av idrottsledarna får nu hålla på med penninginsamlingar och alla möjliga andra ovidkommande verksamheter i stället för att ägna sig åt det rent idrottsliga arbetet. Det har i år inte väckts någon motion om höjning av idrottsanslaget. Riksidrottsförbundets förslag är nästan 10 miljoner kronor högre än vad handelsministern föreslagit. Det har väckts en motion om en höjning med 100 000 kronor till handikappidrotten, men utskottet förklarar — vilket vi kanske får vara nöjda med — att denna summa borde kunna inrymmas i det anslag som föreslås. Anledningen till att det inte väcktes några motioner med krav om höjningar av anslaget — det brukar annars föreligga fyrpartimotioner med sådana yrkanden — trots att Riksidrottsförbundet begärt mera än vad handelsministern kunnat bevilja, är att det pågår en utredning om dessa spörsmål. Idrottsutredningen har ett brett upplagt program, och vi hoppas att den skall genomlysa den svenska idrottsverksamheten och klart visa vilket värde som ligger i denna och vilka behov den har i pekuniärt avseende. Utredningen torde också komma in på den uppfostrande betydelse som idrotten har. Det finns många andra som nu gör anspråk på att bli ungdomens idoler. Filmen »Man kallar oss mods» och efterföljare i samma stil visar hur brännande ungdomsproblemet är. Dessa företeelser får inte bli normgivande. Ett sätt att skaffa pengar för många organisationer, framför allt ideella sådana, och även för staten i samband med bedrivande av ideell verksamhet, har ju varit att anordna lotterier. Det har också väckts ett motionspar med hemställan om ett idrottslotteri, jämförligt med teaterlotteriet och andra lotterier som anordnas i statens regi. När jag läser statsutskottets utlåtande får jag det intrycket att utskottet helt enkelt inte vill ge tillstånd till något lotteri. Det skulle säkerligen finnas möjlighet att åtminstone försöksvis anordna ett sådant lotteri. När jag skrev under motionen räknade jag med att det med hänsyn till att det i år förekommer en så pass stor insamlingsverksamhet för idrotten — jag tänker härvid på olympialotteriet och andra insamlingsaktioner i samband därmed — skulle räcka med att man under nästa år åtminstone försöksvis anordnade ett sådant lotteri. Då kunde vi se om eventuellt någon annan viktig funktion, som staten understöder, kommer i kläm genom att det föreslagna idrottslotteriet skulle inkräkta på den övriga lottförsäljningen. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservationen 2 vid statsutskottets utlåtande nr 59, i vilken hemställs om ett riksomfattande idrottslotteri. I övrigt ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Skälet till att jag begär ordet är att herr Tobé två gånger har apostroferat mig, en gång indirekt och en gång direkt med namns nämnande. Indirekt apostroferade han mig såsom f.d. aktiv i Narva BK:s juniorsektion, direkt på grund av de uppgifter jag lämnat om samhällets stöd till idrotten i olika former. Jag vill bara lämna en förklaring till den diskrepans som fanns mellan statsministern och mig. Tekniskt blev det så att vi uppträdde med ett par timmars mellanrum i TV — men i realiteten var programmet med statsministern inspelat åtskilliga månader tidigare, och då hade han bara äldre siffror till sitt förfogande. Inför den ifrågavarande debatten hade vi emellertid kunnat få fram betydligt aktuellare material. Orsaken till att det förelåg en skillnad mellan sifferuppgifterna var alltså att inslaget med statsministern i idrottsprogrammet var inspelat vid en betydligt tidigare tidpunkt än det program som jag deltog i. Och jag vill än en gång understryka att såvitt jag kan se är de siffror riktiga som visar att det skett en mycket påtaglig ökning av samhällets insatser för idrotten under senare år och att anslagen nu uppgår till cirka 400 miljoner men att naturligtvis huvuddelen av såväl ökningen som det totala beloppet ligger på de kommunala instanserna. Detta tror jag i stort sett är en styrka för svensk idrott.

Herr talman! Vi är säkerligen alla ense om idrottsrörelsens stora betydelse, och jag vill gärna instämma i vad herr Tobé sagt om Vålådalen o.s.v. Däremot kan jag inte instämma i det han hade att säga om boxningen. Olika former av idrott kan naturligtvis ha olika stort värde. Vi talar i dag om en gren som bl.a. i en genom Nordiska rådets försorg genomförd utredning förklarats vara hälsovådlig, och det är enligt min mening oriktigt att staten stöder något som efter noggrann prövning fått en sådan beteckning. Efter herr Sjöholms anförande behöver jag inte ytterligare argumentera i den frågan utan kan inskränka mig till att yrka bifall till reservationen 1 a. Men sedan jag sagt detta vill jag upprepa att idrottsrörelsen har ett stort värde. Den är en synnerligen positiv faktor i samhället och åt densamma bör därför ges ett verksamt stöd. Statens stöd har också vuxit under de senare åren och föreslås ökat även i år. Men detta stöd är ändå blygsamt i jämförelse med det stöd som kommunerna lämnar; herr Tobé angav ju därvidlag siffror. Idrottsorganisationerna har också begärt en ökning av det statliga stödet med nära 10 miljoner. Kungl. Maj:t har prutat ned beloppet med ungefär Vi talar ofta om idrottens värde i den frivilliga ungdomsfostran och som hälsofaktor. Ökade resurser skulle självfallet möjliggöra för idrottsrörelsen att ännu mera verksamt vara den positiva faktor i samhället som vi säkerligen alla önskar att den skall vara. När nu Kungl. Maj:t funnit det nödvändigt att pruta ned idrottsorganisationernas anslagsframställningar så kraftigt har vi anledning att söka andra vägar för att tillmötesgå idrottsorganisationernas berättigade anspråk. Vi har därför föreslagit att man skulle överväga att anordna ett riksomfattande idrottslotteri av ungefär samma typ som det s.k. teaterlotteriet. Genom anordnandet av ett sådant lotteri, vars nettoavkastning förutsättes skola avsättas till fonden för idrottens främjande, skulle idrottsrörelsen få väsentligt ökade resurser.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 Idrottsutövning har visat sig vara av stor betydelse för de handikappade. Idrottsövningar fyller en viktig funktion när det gäller att förbättra de handikappades fysik och medverkar även till att stärka självtilliten. Utövandet av idrott är också en viktig faktor för brytandet av den isolering som ofta drabbar dessa människor. De handikappades riksförbund har begärt ett anslag ur fonden för idrottens främjande på 326 000 kronor. Vid behandling av den framställningen har anslaget dock prutats till 270 000 kronor — en väsentlig prutning. Om riksdagen följer reservanternas förslag i fråga om idrottslotteriet torde det bli möjligt att öka bidraget till DHR i enlighet med framförda önskemål. Detta är alltså ytterligare ett skäl för bifall till reservationen 2.

Herr talman! Jag skulle till en början i korta ordalag vilja beröra Sydafrikas deltagande i den kommande olympiaden och Sveriges roll i det sammanhanget. Frågan är om det skall anslås statliga medel eller inte om Sydafrika kommer att deltaga. Min personliga uppfattning är att politik och sport absolut inte skall blandas samman. Redan vid olympiaden i Antwerpen 1920 utestängde man de länder som förlorat i första världskriget. Likadant gjorde man efter det senaste kriget. Enligt min uppfattning bör varje land få deltaga och jag tror inte att man skall blanda in politiska förhållanden i vissa länder i sportsammanhang. Vi har tidigare hört av herr Allard vad som står i 1 § i de olympiska reglerna om rasdiskriminering m.m. Jag vill fråga: Gäller detta bara Sydafrika? Det första land som anmälde att det inte ville vara med i olympiaden om Sydafrika skulle deltaga var t.ex. Etiopien. I Etiopien finns en folkgrupp, gallafolket, som talar ett språk som heter galinja. Det får över huvud taget inte tryckas någon litteratur på galinja, och man får inte heller ha radioutsändningar etc. I Etiopien förekommer alltså liksom i många andra länder en form av rasdiskriminering.

Vi kan erinra oss Brasilien, som till den senaste olympiaden skickade inte mindre än 61 deltagare. Har kammarens ärade ledamöter möjligen läst i tidningarna om hur många indianer som har utrotats i Brasilien under senare tid? Är inte det också en form av rasdiskriminering? Vad säger alla de herrar som talar så högt i dessa frågor om exempelvis Portugal? Hurudana är förhållandena i Angola? Jag behöver inte beröra dem; alla känner så väl till dem. Portugal sände inte mindre än 20 deltagare till den senaste olympiaden. Hur är det med Sudan, som vid olympiaden år 1960 skickade tio deltagare? Alla är vi väl medvetna om det raskrig som ännu pågår i södra Sudan, där det talas om tusentals dödade människor. Hur förhåller det sig i Nigeria, som skickade 18 deltagare till den senaste olympiaden? Vi känner väl till att cirka 30 000 människor tillhörande ibofolket fängslades och dödades redan innan kriget i Biafra bröt ut. Finns det inte strängt taget åtskilliga andra länder som man skulle kunna lägga till denna lista? När man diskuterar sådana här saker bör man inte välja ut ett enda land; då måste man ta med åtskilliga andra. Enligt min mening bör varje nation som anmäler sig till en olympiad få ställa upp; annars måste man bedöma alla nationer enligt de regler som förefinns. Jag vill i detta sammanhang påpeka att jag är en bestämd motståndare till Sydafrikas raspolitik; det har kanske framgått av tidigare anföranden från denna talarstol. Jag vill också, herr talman, beröra vårt ständigt återkommande ämne om statligt stöd till boxning. Här diskuteras det många gånger från olika utgångspunkter. Man talar från det ena hållet om boxning som våld, från det andra hållet om boxning som idrott. Jag kan inte förstå att en organiserad misshandel som går ut på att tillfoga en annan människa en skada — helst så långvarig att man kan räkna till tio över vederbörande för att veta att han är riktigt medvetslös — har någonting med idrott att göra. Herr Tobé talade om att han hade besökt en boxningsmatch där det bara förekom litet näsblod, och det såg ganska trevligt ut, tyckte han. Man kan ha olika uppfattningar om vad som ser trevligt ut, men jag tycker inte att näsblod gör det. Det viktiga i sammanhanget är att vi i boxning ofta har att göra med ungdom. Tyvärr har alltför få studerat Nordiska rådets utredning om boxningen. Slår man upp s. 43, finner man att av dem som utövar denna misshandel — observera: icke idrott! — hör 31,7 procent till åldersgruppen 16—17 år och 41,4 procent till gruppen 18—20 år. Vi har alltså främst att göra med ungdomar. En talare undrade för en stund sedan från denna talarstol, om man borde missunna dessa ett sunt föreningsliv. Jag frågar i stället: Kan det vara någonting sunt att lära sig att slå och misshandla varandra? Jag tycker det är ganska betecknande att Nordiska rådet på de sista sidorna i sin utredning framhåller att man i det framtida forskningsarbetet bör försöka få till stånd ett visst samarbete med trafikforskningen. Vilka olyckor är det då som är de allvarligaste i trafiken? Jo, det är just hjärnskadorna. Det brukar sägas från många håll att proffsboxningen skulle man ju kunna förbjuda men amatörboxningen är någonting helt annat. Om man skall hänvisa till några auktoriteter i dessa hänseenden under senare tid kan man som exempel ta f.d. boxningsvärldsmästaren Ingemar Johansson. Denne säger klart och tydligt i sina uttalanden, att om proffsboxningen skall förbjudas, bör även amatörboxningen förbjudas. Han hävdar nämligen att proffsboxaren är mer utbildad, har lärt sig att gardera sig bättre än amatörboxaren etc. Här har också sagts från talarstolen, att inget annat idrottsförbund har vidtagit så många åtgärder som Boxningsförbundet för att stävja de olyckor som kan inträffa. Men kan de skador som uppstår till följd av boxning egentligen betecknas som olyckor? Jag anser naturligtvis att det är en olycka att en människa blir knockad, men det förnämsta i en boxningsmatch anses vara att lyckas knocka motståndaren — det räknas absolut som det allra bästa, det kan alla intyga som har bevistat boxningsmatcher. Det har sagts här förut, att boxningssporten bör diskuteras av dem som känner bättre till den. Som jag kanske tidigare har upplyst är jag pressfotograf och som sådan har jag bevistat hundratalet boxningsmatcher. Jag har sett 16—17-åriga pojkar forslas ut till omklädnadsrummet och kanske minuter senare sett dem vakna till liv igen ur sin medvetslöshet och hört dem fråga, om matchen slutat eller om de hunnit börja boxas. Då tycker man inte att boxning har med idrott eller fostrande och stärkande föreningsliv att göra. Herr Sjöholm har mycket riktigt tidigare framhållit att skadade hjärnceller aldrig kan ersättas med nya. I debatten har också påpekats, att symptom på skador som tillfogats boxare kan visa sig först långt senare — det är alltså dessa symptom som är synnerligen farliga för den skadade. På s. 21 i den nordiska utredningen kan vi läsa, att människor kan drabbas av karaktärsförändringar, med emotionell instabilitet som följd och intellektuell reduktion, får sämre uppfattningsförmåga än de hade tidigare etc. Är inte detta belägg för att de som ägnar sig åt boxning och särskilt professionell sådan — det är denna kategori vi kanske mest hör talas om och kan läsa om i tidningarna — kan undergå och tydligen ibland även undergått en karaktärsförvand ling? Från början stiliga och präktiga pojkar har under senare tid företagit sig saker som står främmande för de flesta normala människor. Den medicinska forskningen har emellertid visat att de kunnat få denna instabilitet och en emotionell reduktion till följd av sitt grymma hantverk i ringen. En gång i världen, på 1920-talet, fick boxningen sortera under den s.k. varietélagen, som omfattade förevisning av björnar och vaxkabinett. Jag har många gånger frågat mig när boxningen här i Sverige skall ställas in i vaxkabinettet igen. Jag är förvånad över att så inte skett redan tidigare. I Sverige avgör domaren enväldigt om en match skall avbrytas eller inte. Nordiska rådets utredning förordar ett annat förfarande och vill enligt föreliggande förslag att läkaren skall avgöra den saken. Enligt min mening bör också den medicinska sakkunskapen avgöra boxningens vara eller inte vara, och jag vill därför understryka vad den medicinska expertisen sedan långliga tider sagt och fortfarande säger. Medicinska fakulteten i Uppsala har konstaterat att »boxning är att anse som en ohygienisk form av idrottsutövning, som innebär bestämda hälsorisker».

Det bör icke komma i fråga att understödja boxningssporten med allmänna medel.» ger bl.a.: »Det är på tiden att säga: aldrig så många miljoner räcker inte till för att ersätta förlorad hjärnvävnad.» Professorerna Lars Werkö och Olle Höök säger: »Förbjud all boxning i Sverige.» Till och med boxningsläkaren Gösta Karlsson, Ingemar Johanssons medicinske rådgivare, har klart uttalat: »Medicinskt sett finns det ingen nåd för boxningen. Den bör försvinna.» Ändå stiger herr Allard upp i talarstolen för att ännu en gång tala om ungdomens fostran. En lång proffsboxningsmatch kan gå upp till 15 ronder. Jag vill nog beteckna de matcher vi hittills haft i riksdagen och även den i dag som matcher mellan amatörer. De brukar vara klara efter tre ronder. Hittills har vi alltså gått tio för många. Vi bör låta den medicinska fackkunskapen tala, och jag hänvisar till de uttalanden som gjorts av denna. Därför, herr talman, yrkar jag bifall till reservationerna nr 1 av herr Kaijser m.fl. och nr 3 av herr Virgin m.fl.
Herr talman! Det har varit en mycket lång match om boxningen, och herr Rubin karakteriserade alldeles nyss debattörerna som amatörer. I det avseendet har jag en avvikande mening, ty under alla de år man diskuterat boxningens vara eller icke vara och huruvida boxningssporten skall få statsanslag ur fonden för idrottens främjande har debattörerna utvecklats till proffs. Jag håller gärna med om att det med hänsyn till de arbetstyngda plena som ligger framför kammarens ledamöter kanske skulle vara av ett visst intresse om vi införde samma regler som gäller för amatörboxningen: avkortade ronder för amatörer och något längre för de professionella. Men här har vi tydligen att göra med professionella de battörer på boxningens område, även om de inte precis representerar den legendariska raka vänsterns landslag med »Stickan» Cederberg i spetsen som vi hade under 1930-talet. Jag skulle, herr talman, framför allt vilja uttrycka min tillfredsställelse över de möjligheter vi nu har att kunna konstatera att de olympiska spelen kommer till stånd i Mexico och att Sydafrika genom det beslut som kommer att fattas blir uteslutet. Hela grundidén, hela grundtanken för de olympiska spelens genomförande hade på något sätt varit förfelad om Sydafrika lämnats möjligheter att delta. Man får naturligtvis ha vilken uppfattning som helst, men opinionsyttringar inte bara från idrottens folk utan även från andra organisationer och sammanslutningar bör kunna göra sig gällande.

Idrottens betydelse har framhållits av många talare från denna talarstol, och den är vi alla överens om liksom om att de anslag som går över statsbudgeten inte täcker de verkliga kostnaderna. De kostnadsstegringar som samtliga föreningar i landet fått vidkännas gör att man framför allt på ledarsidan har svårt att få folk som aktivt tar hand om ungdomen — de tvingas i stället att syssla med lotterier och olika former av spel. Statsbidraget är kanske i och för sig imponerande — något över 30 milj.kr. — men kommunernas bidrag är betydligt större. Vi har haft den principiella inställningen att staten skall stå för kostnader för den levande idrotten och kommunerna för kostnader för fasta anläggningar. Vi motionärer har föreslagit anordnan det av ett idrottslotteri, därför att vi ansett att det skulle medverka till att ytterligare medel kunde ställas till den levande idrottens förfogande. Ett idrottslotteri skulle ge 7,2 milj.kr. och statskassan skulle få 4,8 milj.kr. Herr Lindholm sade att utskottet har grundat sitt ställningstagande på svårigheterna att sälja de månatliga lotterna i Svenska penninglotteriet. Han hänvisade också till att vi här i landet översvämmas av tyska lotter och engelska tips, och dessa skulle ytterligare öka svårigheterna att sälja lotter i ett idrottslotteri. Har inte vi i Sverige förmåga att göra lotterier och tips så attraktiva att vi kan möta den konkurrens vi får från tyska och engelska firmor? Herr talman! Vi har tidigare hört vilka resurser Friidrottsförbundets ordförande Matts Carlgren anser behövs för att nå det mål som vi anser önskvärt för idrotten. Vi vet också att Fotboliförbundet har svårt att fullfölja sin målsättning på grund av de ekonomiska svårigheter som i stort sett samtliga föreningar i landet brottas med. Jag vill med det sagda yrka bifall till reservationen 2 av herr Edström m.fl.